Ärade kammarledamöter! Jag hälsar Er välkomna till det första sammanträdet vid 1976/77 års riksmöte. En särskild välkomsthälsnihg riktar jag till de många nyvalda ledamöterna, som i dag inleder sitt riksdagsarbete. Deltagandet i årets val var högre än någonsin tidigare. Det tyder på stort intresse för riksdagens betydelsefulla uppgifter men också på förväntningar från väljarna om resultatet av riksdagens arbete. Under det riksmöte som nu inleds kommer vi att ställas inför många och svårlösta frågor. Arbetsuppgifterna blir mycket omfattande och arbetsbördan stor för oss alla. Låt oss börja vårt arbete med god vilja och i medvetande om riksdagens ansvar. Jag förklarar sammanträdet öppnat.

Herr ålderspresident! Inför vatet av riksdagens talman har centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet hävdat principen att i det fall då det finns en majoritetsgruppering i riksdagen bör talmannen utses från denna gruppering. Motivet därför är att talmannen enligt den nya grundlagen utövar viktiga konstitutionella befogenheter. För innevarande mandatperiod är vi beredda att göra ett undantag från denna princip med hänsyn ull att herr Henry Allard i alla partier har ett utomordentligt stort förtroende och har utövat talmanskapet med skicklighet och oväld. Jag ber, herr ålderspresident, att få instämma i det av herr Svanberg framlagda förslaget.

Herr talman! Valresultatet medför en borgerlig majoritet i riksdagen. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen finner det mot denna bakgrund naturligt att en borgerlig regering bildas och att till statsminister utses den varom de borgerliga partierna kan enas. Denna gruppens uppfattning har framförts till talmannen. Mot denna bakgrund har gruppen övervägt att avstå i omröstningen om talmannens föreliggande förslag.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 Altl avstå från att rösta skulle med denna skrivning som utgångspunkt innebära att gruppen ställer sig neutral till ett borgerligt regeringsprogram. Det kommer vi självfallet inte att göra. Därför har vi beslutat att rösta nej till talmannens förslag. Jag föreslår därmed också att rösträkning sker.

Ferr talman! Enligt regeringsformens föreskrift får jag för riksdagen anmäla de statsråd som jag utsett att tillsammans med mig ingå i regeringen.

Chef för cekonomidepartementet blir statsrådet Gösta Bohman. Chef för budgetdepartementet blir statsrådet Ingemar Mundebo. I anslutning till denna anmälan vill jag ge riksdagen till känna följande: Enighet har alltså nåtts mellan centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet om att bilda regering. Dess politik under mandatperioden skall grundas på de riktlinjer som anges i denna regeringsförklaring. Med fasthet och ansvar skall vi föra en politik i hela folkets intresse. Därvid skall vi söka ett så brett samförstånd som möjligt. Rcegeringen skall sträva efter att bryta tendenser till maktkoncentration och verka för decentralisering och närdemokrati. Vi skall föra vidare en socialt inriktad reformpolitik och främja en utveckling som stärker den enskildes valfrihet. Vi skall värna och utveckla vårt fria och öppna samhälle. Tryggheten för alla generationer och grupper står i centrum för vår politik. Solidariteten kräver att reformer för de sämst ställda sätts främst. Arbetslivets förnyelse förs vidare. Det skall ske i nära samverkan med löntagarnas och näringslivets organisationer. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklar utgångspunkt för regeringens politik. Den sociala marknadshushållningen förstärks genom åtgärder som främjar konkurrensen och motverkar såväl enskild som offentlig maktkoncentration. Regeringen skall föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet. Sträng hushållning måste ske med naturtillgångarna. Tekniken måste anpassas till kraven på en god miljö och ett samhälle i ekologisk balans. Grunden för ett framgångsrikt reformarbete är en stark ekonomi. En bittre skattepolitik, en näringspolitik som tar vara på utvecklingskraften också i de mindre företagen samt en aktiv konjunkturpolitik är viktiga instrument för att trygga arbete åt alla. Sociala reformer ges en ansvarsfull finansiering och genomföres i den takt som det ekonomiska utrymmet medeger. Sveriges utrikespolitik skall trygga vårt lands självständighet och demokratliska samhällsordning. Den skall medverka till fred och frihet, trygghet och rättvisa för världens folk. Den alliansfria politiken i fred syftande till neutralitet i krig ligger fast. Den tryggas genom ett starkt försvar. Det nordiska samarbetet vidareutvecklas. Förbindelserna med Europa fördjupas. Ett fortsatt starkt stöd ges wull Förenta nationerna. Vår anslutning till tankarna bakom en ny ckonomisk världsordning är ett uttryck för den solidaritet vi känner med fattiga och förtryckta folk. Regeringen avser att ge ett ökat stöd till kampen för frigörelse i södra Afrika. Sverige måste öka sina insatser i kampen mot nöd och hunger i de fattiga länderna. Enprocentsmålet för vårt bistånd skall ses som eu etappmål. Det svenska utvecklingssamarbetet med de fattiga länderna skall utformas så, att det främjar soc:izll och ekonomisk utjämning. Biståndet inriktas på människorna i de fattigaste länderna. I takt med kärnenergins expansion har hotet om spridning av kärnvapen ökat drastiskt. Regeringen kommer att arbeta för en internationell överenskommelse för alt stoppa export av kärnkraftsteknologi till länder som inte underskrivit icke-spridningsavtalet. Instruktioner i enlighet härmed kommer att ges den svenska nedrustningsdelegationen.

Den enskildes rättsskydd skall förstärkas. Datalagen skärps för att öka skyddet för den enskildes integritet. Byråkratiseringen av vårt samhälle måste brytas. Kraftfulla insatser skall göras mot krångel, onödig centralstyrning och svårbegripligt myndighetsspråk. Kommunernas självstyrelse förstärks. Den kommunala demokratin fördjupas. Kommunerna ges möjligheter att inrätta distriktsnämnder och direktvalda kommundelsråd. Den statliga detaljstyrningen av kommuner och landsting minskas. Rådgivande kommunala folkomröstningar möjliggöres. Kommunindelningsreformen skall utvärderas. Regeringen är beredd att positivt pröva framställningar om ändringar i den kommunala indelningen som är motiverade av hänsyn till den kommunala demokratin. Samhällsekonomin och utrikeshandeln påverkas alltjämt ofördelaktigt av den ekonomiska utvecklingen I vår omvärld. Det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft har dessutom försvagats. Kostnaderna har ökat snabbare än i lämförbara länder och inflationen ligger kvar på en oacceptabelt hög nivå. Handelsoch bytesbalansen har inte förbättrats på det sätt som tidigare förutseus. Industriproduktionen utvecklas svagt. Den svenska eckonomin står således inför svåra problem. Det framstår som en avgörunde uppgift under de närmaste åren att skapa balans i samhällsekonomin och att stärka den internationella konkurrenskraften. Detta är också en grundläggande förutsättning för att förverkhliga en målmedveten retormpolitik och för att trygga sysselsättning och framsteg. Den ekonomiska politiken måste därför i hög grad inriktas på att underlätta en utbyggnad av näringslivet och en ökning av exporten. Målet är att inom rimlig tid återställa balansen i utrikesbetalningarna och stegvis minska behovet av utländsk upplåning. Det måste ske i former som tryggar arbete åt alla och underlättar en effektiv kamp mot inflationen. Näringslivets investeringar måste stimuleras och ansträngningarna att öka exporten underlättas. Regeringen kommer senare i höst att inbjuda löntagarnas och näringslivets organisationer till överläggningar om en ekonomisk politik som kan trygga arbete åt alla, öka konkurrenskraften och minska prisstegringarna. Som ett led i denna politik måste budgetpolitiken utformas så, att staten inte tar i anspråk det för näringslivet nödvändiga utrymmet på lånemarknaden. En hård prövning av nya utgiftsåtaganden från det allmännas sida blir nödvändig. Möjligheterna att snabbt reducera det statliga budgetunderskottet är dock begränsade. Stora automatiska utgiftsökningar kan förutses de närmaste åren. Åtgärder måste därför också vidtas för att stödja det enskilda sparandet. Förslag till sparstimulerande åtgärder kommer att läggas fram. En skatteomläggning genomförs för 1977 i syfte att underlätta den förestående lönerörelsen. Utöver de sänkningar av statsskatten som föreslagits i tidigare proposition till riksdagen kommer regeringen att föreslå sänkt marginalskatt också på inkomster mellan 50 000 och 65 000 kr. Det avgtftsfria beloppet vid uttaget av allmän arbetsgivaravgift på företagares och fria yrkesutövares egna inkomster höjs till 30 000 kr. Skattcomläggningen motsvarar en arbetsgivaravgiftshöjning med 1,5 ?6. Den exaktla utformningen av skatteskalan och åtgärder ägnade att tillföra statskassan erforderliga inkomster fastställs efter hörande av urbetsmarknadens parter. Möjligheterna att ge företagen dispens från energiskatt utnyttjas inte i samma utsträckning som hittills. Skattesystemet måste reformeras.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

Herr tälman! Jag vill kort sammanfatta de svnpunkter som vänsterparver kommunisternas riksdagsgrupp har på utskottsvalen.

Detta motsvarar också bäst grund Den socitaldemokratiska riksdagsgruppen har erbjudit vpk 8 utskottsplatser. Det innebär att vpk skulle bära hela den förlust av utskottsplatser jämfört med en procentuell fördelning som de borgerliga genom sin knuppå röstövervikt kan tillfoga s + vpk, dvs. 4 platser. Förslaget är enligt vpkgruppens mening oantagbart. Vi kan inte se något rimligt skäl till att man nu skall gå ifrån den norm med procentuell fördelning efter antalet mandat som var praxis under åren 1971-1976. Om utskottsmandat till visst antal skall delas mellan partier måste ju deua ske efter en norm och inte vara beroende av den ena partens godtycke. Vpk:s riksdagsegrupp inlägger sin bestämda protest mot det utstlag av maktfullkomlighet som ligger i åstdosättandet av den av partierna tidigare godkinda praxisen för fördelande av utskottsplatserna. Vi förklarar alt vi under dessa förhållanden icke kan delta t valet av utskou. Herr talman! Vi beklagar den ökade arbetsbelastning som skapas för vår riksdagserupp, för kammaren och kaäammarens kansli liksonm för talmännen genom att vår partigrupp på detta sätt ställts utanför utskottsarbetet. Jag hoppas uppriktigt att en ändring skall kunna ske vid nästkommande utskottsval.

Herr talman! Sedan herr Hermansson hiär framfört vpk:s synpunkter på utskotltsvalen finner jag anledning att helt kort redogöra för socialdemokraternas ståndpunkt. Vid proportionelta vul med borgertig kartell resp. kartell mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna skulle platserna fördela sig så, att de borgerliga skulle få 8 platser och socialdemokraterna 7 platser i varje utskott. medan vpk inte alls skulle bli representerat. Det har dock från samtliga partier uttalats svmpati för tanken att vpk 5 Måndagen den är möjligt.

Dessa 4 platser har alltså undandragits kommunisterna. Från socialdemokratiskt håll har vi erbjudit vpk 8 ordinarie platser och 8 suppleantplatser. Med detta har vi bidragit med vår kvot av de platser som bort tvllkomma vpk, varför vi finner vårt handlande heh logiskt. Vill man driva rättviseresonemanget än längre så kan man hävda, utt av kommunisternas 11-12 platser skulle de borgerliga och vi bidra med hälften var, dvs. med 6 platser. Även då har vi fyllt vår kvot. Jag vill beklaga att vpk nu ställer sig helt utanför utskottsarbetet, vilket inte är tvill fördel för kammarens arbete, men vi finner inte att vi från socialdemokratiskt håll på något sätt uppträtt obilligt gentemot vpk vid våra förhandlingar.

Herr valman! Vi är inom centerns riksdagsgrupp helt införstådda med möjligheten att vänsterpartiet kommunisterna erhåller representation i riksdagens utskott. De ieke-socialistiska partierna har majoritet i kammaren och har också bildat regering. Det är därför naturligt att dessa partier har majoritet i utskotten. Som vi nyss hörde polemiserar inte socikaldemokraternas gruppledare mot detta. Frågan om vänsterpartiet kommunisternas placering i utskott blir således beroende av huruvida överenskommelse diärom har kunnat träffas mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna. 'n ” Schött ” Gustafsson i Ronneby . ” Kindbom ” Nyquist ” Feldt t ” Molin ” Gadd t5) ” Nygren ” Olsson i Timrå ” Adamsson ” Göransson ” Korpås Jförsvarsutskottet ” Brännström ” Oskarson ” Gustavsson i Nässjö ” Lindblad kulturutskottet ” Sörenson herr Strindberg ” Sundgren ” Ullenhag t herr herr ” Johansson i Simrishamn Fridolfsson ”

borgerliga partierna sådan motionsrätt vid något ullfälle. Motiveringen var då förändringar i den ekonomiska konjunkturen. När vpk nu motionerar om Barscbäck är det frimst mot bakgrund av det i grund förändrade politiska läget. Vi har i detta avseende följande situation. Den gamla regeringen genomdrev 1975 det största kärnkraftsprogrammet i världen — ett program som, räknat per invånare, är halvannan gång så stort som USA:s, tre gånger så stort som Frankrikes, sex gånger så stort som Japans och 25 gånger så stort som Sovjetunionens. Samma regering sökte låsa arbetarrörelsen vid ett aceepterande av rovdriftens och kärnkraftssamhällets tänkande. Valet innebar att regeringen föll. 1975 års kärnkraftsbeslut svävar därmed i luften. Den nyce statsministern har lovat att stoppa kärnkraften och marschen in i kärnkraftssamhället. Hans första aktiva politiska handling som regeringschef var att godkänna laddningen av Barsebäck 2. Moderaterna — partiet som hjälpte regeringen Palme att rösta igenom kärnkraftsprogrammet — har ingått kompromiss med centern. Vad betyder då allt detta? | Det betyder att det gamla parlamentariska underlaget gått förlorat utan att man vet vari det nya består. Den verkliga innebörden av trepartikompromissen är fortfarande höljd i dunkel. Vi vet inte hur många kärnkraftverk det blir. Vi vet inte de alternativa energikällornas plats i den ännu helt outformade och opreciserade nya energipolitiken. Vi vet inte vad de tre partierna vart för sig menar. En sak är emellertid klar. Vi har eu helt nytt läge jämfört med vad som rådde vid kärnkraftsbeslutet 1975. Då kan man inte, menar vi, bara låta 1975 års program mekaniskt rulla vidare som om saken inte angick Sveriges riksdag. Detta program bör stoppas för att möjliggöra en ny, förutsättningslös diskussion. Riksdagen måste få diskutera det nya läget. Vi begiär inte av en tre dagar gammal regering att den skall ha ett detwaljerat energipolitiskt program. Men vi begär att få veta huvuddragen i regeringens nva syn. Är den enhetlig? Om inte, hur står de tre partierna till varandra? Om detta måste riksdagen och svenska folkat få klarhet, den klarhet som ime alls framgår av regeringsprogrammet. Herr talman! Detta är bakgrunden och huvudmotiveringen till vår motion. och jag hemställer att motionen remitteras till vederbörande utskott.

De nu nämnda orternas problem är representativa för ett stort antal bruksorter. När som helst kan de akuta konjunkturoch strukturproblemen inom järnoch stålindustrin skapa omfattande lokala och nationella syssel sättningsproblem. Åtgärder behövs nu. All de två privata storbolagen — Stora Kopparberg och Uddeholm = nu över de anställdas och kommunernas huvuden planerar att lägga ned verksamheten eller att företa långtgående inskränkningar i två bruksorter är en händelse av mycket stor vikt, inte minst för de anställda.

Herr talman! Jag hemställer till kammaren att remittera vår motion till vederbörande utskott för att ge riksdagen tillfätle au behandla denna mycket allvarliga fråga.

3, och anförde: Herr talman!

Så snart polismästaren i Stockholm fick kännedom om hir redovisade förhållanden tog han medetbart hand om registret. Detta hålls inlåst och skall förstöras så snart riksdagens justitieombudsman avgjort det ärende angående denna fråga som anhängiggjorts hos honom. Enligt uppgift från rikspolisstyrelsen är det osannolikt att det skulle finnas något liknande register på annat håll i landet. Vid de inspektioner som styrelsen gjort i skilda polisdistrikt under tiden efter LTO:s ikraltträdande har ullämpningen av denna lag ägnats särskild uppmärksamhet. Det har därvid aldrig funnits anledning till någon anmärkning i nu aktuellt hänseende. Som en extra försiktighetsåtgärd avser emellertid styrelsen att genom en cirkulärskrivelse till alla polisdistrikt ånyo framhålla vikten av att ifrågavarande föreskrifter följs. Mot bakgrund av vad sålunda redan har gjorts eller planerats anser Jag inte att jag har anledning att vidta några vuerligare åtgärder. Den uppmirksamhet som det inträffade redan väckt liksom den konstanta uppmärksamhet med vilken tillämpningen av LTO följs från många håll bör för övrigt utgöra en stark garanti mot en felaktig praxis.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Låt mig tull att börja med säga att den utvärdering av LTO som brottsförebyggande rådet nu har gjort visar att den kritik som riktades mot lagen när den tillkom 1973 är helt berättigad. LTO har alliså inte haft någon som helst positiv funktion att fylla. Just den sociala aspekten, som försvararna av LTO lade så stor vikt vid, har över huvud taget inte funnits med i bilden. Däremot har man tillämpat någonting annal - som man enligt lagen inte skulle tillämpa och som försvararna av lagen, i den här kammaren och i andra sammanhang, sagti inte förekommer — nämligen registrering av LTO-ingripanden. Det är vad som har förekommit! Det är, herr justitieminister, inte enbart i Stockholm som man har haft den nämnda blädderboken på stativ, där man systematiskt fört in uppgifter om miänniskor som har råkat komma i kontakt med den här lagen. Det finns uppgifter om att man exempelvis i Huddinge polisdistrikt 1. 0. m. har lagt upp personakter över människor som råkat bli föremål för LTO-ingripanden. Nr 10 I ett brev från rikspolisstyrelsen i februari förra året. som gick ut till Torsdagen den alla polisdistrikt och länsstyrelser, heter det: 14 oktober 1976 ”Rikspolisstyrelsen rekommenderar därför polisdistrikten att ordra s handlingar rörande tillfälliga omhändertaganden på så sätt att uppgifter.. . Om dåltgärder mot kan kimnas utan större omgång eller merarbete.” upprättande av När det gäller registrering av människor är det givetvis inte formen = vissa personregister, som är det avgörande utan innehållet. Det kan sägas ati man inte använt — m.m. sig av de reguljära register som finns litet överallt när det gäller LTO ingripandena, utan man har i stället använt blädderböcker på stativ. Men innehållet är detsamma som 1i de reguljära registren, efter vad jag kan förstå. Frågan är nu hur detta material skall förstöras, och beträffande det tycker jag inte att justitieministern har gett tillfredsställande svar. Jag tycker inte att Ni skall krypa bakom JO:s utredning — för här är det justitieministern som har ansvaret. Skall polisen, som mer eller mindre olagligt fört dessa register, förstöra dem? Eller kan man tänka sig en fempartikommission samt att :representanter för R-förbunden får vara med och kontrollera förstöringen av dessa register?

Herr talman! Uppgiften att det skulle förekomma liknande register på annat håll får klarläggas vid den utredning som jag nyss nännde att justitieombudsmannen kommer att göra. Jag kan för dagen inte säga mer. Det är t. v. klart att registret inte bör förstöras i dag, så att man förhindrar kontroll över vad som har sketu. Det förmodar jag att herr Måbrink inte menar. Förstörandet måste avbida utredningens slutförande, och jag kan inte för dagen säga vilket resultat den kan komma till.
ferr talman! Det må vara att man först måste kontrollera vad som har skett. Men kvar står ändå frågan på vilket sätt dessa register skall förstöras. Det är ju rätt uppenbart att man mot bestämmelserna har fört register. Detua är ganska klart konstaterat när det gäller Stockholms polisdistrikt, som har ett mycket stort antal LTO-ingripanden. JO kan såvitt jag förstår inte komma till någon annan slutsats efter det som polischefen i Stockholm har suttit och erkänt i massmedia. Frågan kvarstår alltså, och det är inte bara jag utan en orolig opinion ute i landet som vill veta, hur dessa register skall förstöras när JO:s utredning är klar. Skall polisen göra det - polisen som bl.a. dels har lämnat oriktiga uppgifter i massmedia, dels brutit mot gällande bestämmelser? Nej, den kan inte göra det. Skall den parlamentariska kommissionen i rikspolisstyrelsen, med representanter för de tre borgerliga parvierna och för socialdemokraterna, göra det? Nej. jag anser att den inte kan göra det. Den har misskött sin uppgift genom att inte bevaka frågan 17 om registerföringen. Den har blundat för detta, alternativt över huvud taget inte intresserat sig för det eller godkänt det. Det är därför nu nödvändigt att man för ändamålet bildar en ny kommission med representanter för de fem politiska partierna och exempelvis för R-förbunden — R-förbunden har ju medlemmar som dagligen utsätts för LTO-ingripanden. Jag vill fråga om justitieministern kan tänka sig en sådan konstruktion när det blir aktuellt att förstöra registren?

Herr talman! Fru Marklund har frågat försvarsministern, om försvarsdepartementet även i fortsättningen kommer att medverka till sådana avsteg från neutralitetspolitiken som exemplifierats i hennes fråga. Fru Marklund åberopar härvid dels försvareis inköp av viss hemlig utrustning från USA, dels den provverksamhet som har bedrivits av representanter för det norska försvaret på robotbasen i Vidsel. Vidare har herr Gahrton frågat mig, om jag anser att den praxis som kom till användning vid utbetalningen av de s.k. Pentagonpengarna, dvs. de miljonbelopp som försvarsdepartementet utbetalat som betalning till generalmajor Rockly Triantafellu i det amerikanska flygvapnet, är rimlig eller om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av de fakta som publicerats i Svenska och amerikanska massmedia om saken. Jag besvarar frågorna i ett sammanhång. De till USA översända betalningsmedlen avser inköp av elektronisk materiel. Denna upphandling av teknisk utrustning innebär inte avsteg från vår alliansfria politik.

Anläggningen i Vidsel är en materielverket tillhörig försöksplats. Tillträde till försöksplatsen sker efter samma bestämmelser som gäller för andra militära fredsanläggningar. Försöksplatsen har inte upplåtits för övningar med NATO-flyg utan för materielprov med flygplan ur det norska flygvapnet. Länder som på detta sätt får tillstånd atut utnyttja försöksplatsen betalar ersättning för de tjänster som materielverket lämnar. Utländsk provverksamhet förläggs till tider då försöksplatsen i Vidsel inte utnyttjas för svenska prov och på sådant sätt att inblick inte erhålls I vår egen provningsverksamhet. Inte heller detta samarbete med Norge anser jag innebära något avsteg från vår alliansfria politik.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Jag vill till en början konstatera att det har varit ganska krångligt att få fram vad de till USA översända pengarna egentligen var avsedda för. Hela affären förnekades i början men har senare bekräftats — nu också i försvarsministerns svar. Men fortfarande kvarstår en del frågetecken. Sådana här inköp borde väl ske genom försvarets materielverk, men chefen för detta verk har ju på förfrågan uppgivitl att man därifrån inte har gjort några utbetalningar för inköp av materiel i USA. Det sätt på vilket denna fråga har handiagts ger anledning att konstatera att Sverige har ett samarbete med Pentagon. Därför väcks också frågor om den svenska neutralitetspolitiken - i synnerhet bland människor som bor i området omkring Vidselfältet, eftersom de inte ens tillåts att fiska i sjöar och bäckar i fältets omgivning. Däremot tillåts vad .som nu i försvarsministerns svar kallas materielprov med flygplan ur norska flygvapnet. Dei norska flygvapnet tillhör ju NATO. Följaktligen kan väl inga omskrivningar i världen dölja det faktum att NATO-flyg beretts uillträde till Vidselfältet. Det vorce f. ö. intressant att få veta om det finns ytterligare förklaringar till det norska flygvapnets närvaro på Vidselbasen. I fjol talade dåvarande försvarsministern i ett interpellationssvar till herr Lövenborg om ett samarbete som då var till för att öka flygsäkerheten i gränsområdena mellan länderna. Jag menar att båda de fall som jag har aktualiserat i min fråga visar att även om man nu inte på ett avgörande sätt har brutit mot principerna om neutraliteten, har man i alla fall gett neutraliteten en påtaglig slagsida och än en gång solkat den i kanterna. Man måste återigen konstatera att de överträdelser som har skett och sker när det gäller den svenska neutralitetspolitiken har en konsekvent inriktning. Detta konstaterande har man kunnat göra i säpoaffären, i JB-affären, i fråga om tidigare övningar med NATO-plan på svenskt område och enligt min mening i de två fall som jag nu har aktualiserat.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag beklagar i och för sig att jag tvingats ställa denna fråga till en försvarsminister som inte är ansvarig för det som har hänt. Men försvarsministern har ju ansvar för det som kommer att hända i framtiden, och mot den bakgrunden är jag inte riktigt tillfredsställd med svaret. Min fråga gillde den praxis som kommit till användning vid utbetalning av dessa s.k. Pentagonpengar. Jag fick inte något riktigt klart besked. om samma praxis kommer alt tillämpas också i fortsättningen. Det är väl ändå en ganska ovanlig betalningsform som kommit till användning. Jag är ingen expert på valutatransaktioner, men avdelningsdirektör Robert Sparve i riksbanken sade ull Aftonbladet den 15 september: ”Den här typen av utförsel av sedlar för betalning utomlands är mycket ovanlig i Sverige, nästan unik.” Herr Sparve uttalade i fortsättningen att man från riksbankens sida är emot sådana utbetalningar. Bertil Erkhammar i försvarets materielverk har sagt att för honom tedde sig hela transaktionen mycket konstig. Det är alltså ganska uppenbart att det är ett ovanligt sätt att betala ut pengar som kommit till användning. Jag tror också man kan konstatera att det fått rätt allvarliga konsekvenser. Det har tvingat både statsråd och andra myndighetspersoner att utfärda dementier som man sedan blivit nödsakad att ta tillbaka. Dewua är inte särskilt beftriämjande för tilltron till demokratins funktionsformer. Det har också hos opinionen skapat tvivel på de här betalningarnas formella riktighet. Men det kanske allvarligaste är ändå att det har skapat intryck av någon sorts politiskt skumraskeri — ett intryck som inte behöver grunda sig på korrekta bedömningar i och för sig men ett intryck som likafullt finns där.

och man har spekulerat i att det skullte gälla att dölja ett underrättelsesamarbete mellan Sverige och USA. Därför vill jag ändå fråga: Är det meningen att den här typen av praxis skall komma i tillämpning också i fortsättningen?
Herr talman! Låt mig först beröra de s.k. Pentagonpengarna. Anledningen till att detta inköp icke har handhafts av försvarets materielverk är att det rör hemlig elektronisk utrustning. Därvid gäller ett särskilt förfarande. | Herr Gahrton menar att det var en ovanlig betalningsform. Jag kan hålla med om det. men jag vill också säga att den betalningsform som har praktiserats i det aktuella fallet är en engångsföreteelse; vi vill hävda all någon utvecklad praxis i ett sådant fall imie finns. Jag kan säga till herr Gahrton att affärer av det slaget i fortsättningen — i den mån de kommer ull stånd - kommer att ske i enlighet med svensk lag och de bestämmelser som finns iI landet. Jag kan vidare säga att den underrättelsenämnd som efter beslut i riksdagen numera finns har tagit del av ärendet. Vid den kontakt som Jag haft med nämndens ordförande har det uppgivits för mig att nämnden icke har haft något att erinra mot förfarandet. När det sedan gäller robotbasen i Vidsel sade fru Marklund att svenska medborgare icke tillåts att fiska där osv. Men detta är ju någonting helt annat; här är det fråga om en säkerhetsbestämmelse. Det gäller att se till att vid de övningar som äger rum där enskilda människor icke kommer till skada. I det fallet finns ingenting att ullägga. Vi har ett samarbeotsavtal med Norge. men det är icke fråga om några NATO-övningar, utan om utprovning av materiel.
Herr talman! Till att börja med vill jag säga att jag har litet svårt att se skillnaden mellan vad som är utprovning av materiel och vad som är övningar. I båda fallen är det ju ändå fråga om att ett annat lands flygvapen deltar i verksamhet på en bas i vårt land, som är så hemlig och så omgärdad av bestämmelser att traktens egen befolkning inte har något som helst ullträde ull området.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att, som försvarsministern uttryckte det, ”affärer av det slaget i fortsättningen” skall ”ske i enlighet med svensk lag”. Om man vågar tolka det som en förändring i förhållandet till tidigare praxis är det självfallet synnerligen tillfredsställande. Det är också tillfredsställande att underrävtelsenämnden har varit inkopplad på fallet. Jag vill emellerud med anledning av pressupppifter ändå fråga, om detta har varit möjligt. Det hetue i en tidningsartikel i Expressen den 16 september att revisorer hade granskat dessa handlingar och därefter årligen förstört dem. Om det är riktigt förstår jag inte hur de här handlingarna har kunnat granskas i en underrättelsenämnd som inte tillsattes förrän i somras. Jag vill mot bakgrund av det fråga: Kan neutralitetspoliti man tolka uttalandet så, att det är meningen att vid denna typ av känsliga upphandlingar i framtiden underrättelsenämnden kommer att vara inkopplad?
Herr talman! Jag kan säga herr Gahrton att i fortsättningen kommer det säkerligen utt bli rutin att underrättelsenämnden är inkopplad. Det är Överbefälhavaren som har ansvaret; vi har fortlöpande kontakter. och jag har fullt förtroende för honom i det här sammanhanget och, helt naturligt, också för underrättelsenämnden. Att jag sade att upphandling skall ske enligt svensk tag och svenska bestämmelser innebär icke att jag vill låta påskina att den tidigare handläggningen har skett i strid mot svensk lag. Här får lämpligheten bedömas i varje fall, men jag vill betona att man icke skall begå några olagligheter när man bedriver sådan här verksamhet, som riksdagen har ställt sig bakom i och med att den har ansett att vi för säkerhets skull måste ha en viss underrättelseverksamhet. Till fru Marklund vill jag ytterligare säga att det icke alls förhåller sig så, att de här norska flygplanen deltar i några övningar. Hiär rör det sig om exklusivt norska prov, och var den norska försvarsmakten vill förlägga sin provverksamhet är en norsk angelägenhet. I den mån man från norsk sida anser det lämpligt att förlägga den till en svensk robotbas har jag för min del ingenting att erinra emot det. Jag vill bara understryka att norska staten lämnar full ekonomisk ersättning till materielverket, vilket — om man ser det i det eckonomiska perå;.»ektivel — underlättar den verksamhet som materielverket bedriver.
Herr talman! A det skulle ha förekommit några olagligheter har väl ingen hävdat — inte heller de som har drivit den här frågan hårt. Jag vet inte om jag övertolkar försvarsministern i positiv riktning, men jag vågar ändå tyda svarcet så, att praxis kommer att skärpas och, framför allt, att insynen kommer att öka. Jag har inte funnit anledning att gå in på alla de detaljer som har förekommit i massmedia, eftersom den här affären inte skett under den nuvarande försvarsministerns domvärjo. Jag noterar emellertid som ett resultat att vi har fått klart besked, att underrättelsenämnden, som är parlamentariskt tillsatt. kommer att kunna få följa den här typen av ärenden i fortsättningen.

Att rösta nej är därför för vpk-gruppen det självklara.

| den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat utrikesministern om deltagande i ett lån till en reaktionär regim av typ Argentina står i överensstämmelse med de riktlinjer som bör gälla för svensk internationet politik. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Vad herr Hermansson syftar på är ett internationellt lånepaket på ca 1 1/4 miljarder dollar, dvs. omkring 5,3 miljarder kronor, till den argentinska centralbanken från ett större antal internationella banker och Valutafonden. Riksbanken har gett svenska banker tillstånd att delta i detta lånearrangemang. | Riksbanken har att vid sin prövning av valutaärenden följa bestämmelserna i den svenska valutalagstiftningen. Att riksbanken bifaller en framställning av nu ifrågavarande art innefattar alltså icke någon värdering av de politiska förhållandena i ett visst land. De riktlinjer som giller för svensk utrikespolitik ger inte undertag för avvikelse från vedertagen tillämpning av valutalagstiftningens regler.

Herr tälman! Herr Bohmans svar innebär i såk att regeringen tycker att det var riktigt att låna pengar ull den reaktionära regimen i Argentina. Beskedet är ju inte överraskande för att komma från herr Bohman. Möjligen kunde någon ha haft illusionen att utrikesministern, till vilken 47 Om riktlinjerna för svensk internationell politik jag ställt frågan, skulle ha haft en annan mening. Vi har cmellertid nu fått reda på hur vissa formuleringar i regeringsförklaringen skall tolkas. När man talar om att Sveriges utrikespolitik ”skall medverka till fred och frihet, trygghet och rättvisa för världens folk” avser man tydligen sådana förhållanden som i dag råder i Argentina. Moderata samlingspartiet har tagit över inte bara regeringens kärnkraftspoliuik utan även dess utrikespolitik. Bakgrunden ull min fråga var ju riksbankens tillstånd uill SE-banken, Handelsbanken, Götabanken och den statliga PK-banken att delta med 7 miljoner dollar till ett lån som Argentina beviljats av utländska banker. Man kan inte betrakta ett sådant beslut som eu rutinärende. Lånet var ett politiskt ställningstagande. Den nuvarande regimen i Argentina är en reaktionär militärregim, som inneburit en politik av mord och terror mot allia demokratiska krafter. Flyktingar som tidigare tagit sin tillflykt till Argentina har mördats eller utlämnats till fascistiska regimer. Arbetarklassen har drabbats av eu skärpt ekonomiskt förtryck. I stället för att med lån stödja förtryckarna borde vårt lund mångdubbla sina insatser för att ge de dödshotade flyktingarna en fristad. Herr talman! Sverige har ju också under en längre tid haft problem med sin valutareserv, vilket om en stund kommer att belysas närmare, men det tog man tydligen ingen som helst hänsyn till när det gällde lånet till Argentina. Vänsterpartiet kommunisterna anser lånet till den argentinska regimen vara en skändlighet. Lånet beviljades under den socialdemokratiska regeringens tid. Herr Bohmans ställningstagande på den nya regeringens vägnar har på ett beklämmande sätt belyst den borgerliga regeringens utrikespolitiska program.

Herr taälman! Den nuvarande regeringen och riksbanken följer gällande lagstiftning och den praxis som sedan länge har utbildats i vårt land. Jag tänker inte gå in i någon diskussion med herr Hermansson om läget i Argentina. Hans syn får stå för honom själv. Och jag har min egen syn. Men jag vill på det bestämdaste tillbakavisa den insinuation som han här har gjort, att regeringen skulle brista I intresse för skyddet av mänskliga rätvigheter eller för demokratins principer. Jag vill påminna herr Hermansson om vad utrikesminister.Karin Söder sade på den punkten i sitt anförande i FN:s generalförsamling för bara någon vecka sedan - ett anförande som självfallet hela regeringen står bakom: ”Alla FN:s medlemsstater har åtagit sig att skydda de mänskliga rättigheterna. Denna uppgift är av väsentlig betydelse inte bara för att främja den enskilda människans välfärd utan även för att utveckla vänskapliga relationer mellan staterna och för att undvika internationella spänningar och kriser. Desto mera måste det beklagas, att människor världen över fortfarande lider under upprörande former av förnedring och våld. Sverige kommer att ge orubbligt stöd till kampen mot förtryck av människor och folkgrupper. Vi fördömer varje form av förföljelse av människor till följd av deras politiska eller religiösa övertygelse på grund av ras eller etnisk tillhörighet, varhelst sådant förekommer.” Det här är regeringens ståndpunkt, och herr Hermansson skall inte försöka skapa något tvivel om var vi står i det här hänseendet.

Herr talman! Jag har ingen anledning att ytterligare vederlägga herr Hermanssons fortsatta insinuationer. Men jag vill upprepa att riksbanken, enligt den lagstuftning som gäller, inte kunde ha sagt nej i det här fallet.
Herr talman! Det är självklart att riksbanken, om den skall pröva sådana här tillstånd, kan säga endera ja eller nej — annars är prövningen meningslös. Den kunde alliså utan tvivel ha sagt nej till den här begäran om tillstånd. Men jag vill också påtala att den statliga PK-banken — en bank ägd av svenska folket — deltog aktivt i detta lån. Herr Bohman kan i varje fall inte påstå att PK-banken var bunden av den formella tolkning av valutalagstiftningen som han vill göra. Åtminstone PK-banken kunde ha sagt nej. Jag tycker att det är helt fel att en statlig bank på detta sätt deltar i ett stort lån till en militär regim av det slag som regimen 1 Argentina i dag utgör.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om nedgången i valutareserven fortsätter och vilka åtgärder regeringen avser vidta mot valutaspekulationen. Riksbanken har som ett led i att begränsa utflödet av valuta och stärka vår motståndskraft mot effekterna av valutaoron höjt diskontot och infört utlåningstak för affärsbankerna. Dessa svenska åtgärder i förening med den i söndags vidtagna justeringen av kursrelationerna mellan de i den s.k. ormen ingående valutorna bör visa sig vara tillräckliga för att stabilisera utvecklingen på valutamarknaden. Skulle ytterligare åtgärder mot den s.k. valutaspekulationen 'bedömas påkallade ligger det i sakens natur att de inte kommer att tillkännages i förväg.

Herr talman! Jag tackar för de upplysningar som herr Bohman givit, men det är faktiskt på sin plats att riksdagen får en redogörelse för de drastiska åtgärder som vidtagits under de senaste veckorna och kring vilka det inte alls råder någon politisk enighet. Beslutet att höja diskontot med 2 ”5 motiverades främst med den ohämmade valutaspekulationen. Som åtgärd mot denna spekulation drabbar räntehöjningen fel, såsom vpk:s riksdagsgrupp påpekade i ett uttalande den 4 oktober. Räntehöjningen slår inte mot spekulanterna. Den drabbar i stället konsumenter och på sikt hyresgäster. Den utgör ett hårt slag mot småföretagen, som ju den nya regeringen sagt sig ömma speciellt för. En representant för prisoch kartellnämnden har sagt att räntehöjningen pressar upp konsumentpriserna med så mycket som 1 1/2"o. Den fördyringen kommer alltså ovanpå en redan hög prisstegring. I stället för att höja räntan borde man skärpa valutalagstiftningen och övervakningen av kapitalrörelserna över gränserna. Högräntepolitiken måste överges. Valutaspekulationen måste stoppas. Av herr Bohmans svar är det tydligt att regeringen inte alls överväger några åtgärder som direkt riktar sig mot valutaspekulanterna. I stället har man nu också devalverat kronans värde gentemot den västtyska marken. Det betyder nya prisstegringar på en rad importvaror. Effekterna av den motsatta förändringen gentemot andra valutor kommer däremot troligen bort i hanteringen. Herr talman! Både den starka räntehöjningen och devalveringen av kronan gentemot D-marken betecknas som panikartade och skadliga av vissa ekonomer. Jag vill exempelvis hänvisa till en artikel av Sven Grass man i Svenska Dagbladet för i dag. Panikartade 'eller ej — dessa åtgärder slår hårt mot löntagarnas, småföretagarnas och konsumenternas intressen. Jag tror att det är viktigt att ställa följande fråga till finansministern: Anser regeringen att räntan bör sänkas eller är regeringens linje högräntepolitik?

Herr talman! För det första behöver jag tydligen påminna herr Hermansson om att riksbanken lyder under riksdagen, att riksdagen utser riksbanksfullmäktige och att det är av dem som dessa beslut fattas. För det andra är det alldeles självklart att höjda räntor kan få negativa konsekvenser som även drabbar små och medelstora företag. Däremot drabbas inte hyresgästerna, tack vare de räntegarantier som nu finns. De här 'negativa effekterna skall man väga mot de effekter som inträder för små och medelstora företag och för hela det svenska folkhushållet, om vi inte kan backa upp vår valuta. Värderingen av ett lands valuta har samband även med landets ekonomi. De åtgärder som vidtagits i detta hänseende går ut på att övertyga omvärlden om att den nya regeringen och riksbanken är beredda att göra vad som behövs för att se till att vår ekonomi är god. Det ligger alltså i hela folkhushållets intresse.

Herr talman! Jag är helt medveten om att riksbanken lyder under riksdagen. Men vi befinner oss ju nu i riksdagen, och därför borde man kunna diskutera dessa åtgärder. | Regceringen har väl ändå en åsikt' om räntan. Den fråga jag ställde var ju om regeringen har den inställningen att den nuvarande höga räntan bör vidmakthållas eller om regeringen för sin del anser att man borde ha en lägre ränta. Vi har en ny regering — det vet vi — men även en ny regering bör naturligtvis ha en åsikt i en så grundläggande fråga i den ckonomiska politiken som vilken räntepolitik man vill medverka till att föra. En del regeringsledamöter är dessutom partiledare, och de flesta regeringsledamöter är medlemmar i politiska partier och borde alltså även i den egenskapen ha en uppfattning om den lämpliga räntepolitiken i vårt land.

Herr talman! Av naturliga skäl - det inser säkert herr Hermansson också — har jag ingen möjlighet att göra några utfästelser beträffande den räntepolitik som skall bedrivas: hur höga räntorna skall vara eller hur låga räntorna skall vara. Jag vill bara påminna herr Hermansson om att ränteläget avspeglar den ekonomiska situationen llan olika länder. Här finns en inbördes relation som vi i vissa fall endast delvis kan styra.

Torsdagen den Herr talman! Jag begärde inga utfästelser av finansministern om räntans 21 oktober 1976 lämpliga höjd. Jag begärde bara att få reda på regeringens åsikt när det o gäller räntepolitiken. Om åtgärder för att I ett tidigare inlägg ville finansministern försvara de vidtagna åtgär trygga sysselsättderna med synpunkten att de skulle ha varit nödvändiga för att visa ningen i Flen att vi i Sverige hade en sund ekonomi och var beredda att försvara den. Jag refererade i mitt första inlägg till en artikel av Sven Grassman, och jag vill avsluta detta inlägg med att läsa upp några av hans synpunkter. Grassman säger: : ”Om — -—- en riksbankschef avbryter en resa till Stilla Occanen, kallar till krismöte och höjer räntan med historiska 2 procent på fel dag mit under pågående valutaoroligheter och i vakuumet mellan två regeringar - då måste man ställa sig undrande.” Jag tror det är fler än herr Grassman som har ställt sig undrande till den åtgärden.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta de sysselsättningssvårigheter som hotar att drabba Flens kommun. Jag vill först erinra om att en utredningsgrupp med representanter för företagsledningen, de anställda och samhället sedan våren 1976 har arbetat med AB Järnförädlings problem, som blivit allt allvarligare. Det varsel som nu har utfärdats har således föregåtts av ett ingående samråd med berörd personal och personalens fackliga organisationer. Jag väntar mig att ägarna till AB Järnförädling känner sitt ansvar för att skaffa nya arbeten till de anställda som nu hotas av arbetslöshet. Jag förutsätter således att AB Beijerinvest noga prövar möjligheterna alt förlägga någon expansiv verksamhet till Flen. Lokaliseringsstöd kan beviljas företag utanför det s.k. allmänna stödområdet, t.ex. när en ort hotas av avsevärd arbetstöshet till följd av industrinedläggning eller när ett område med ensidigt näringsliv behöver tuillföras ytterligare industrier. Efter samråd med statsrådet och chefen för industridepartementet kan jag meddela att ansökningar om sådant stöd till projekt som kan förbättra arbetsmarknadsläget i Flen kommer att prövas utifrån dessa regler. Arbetsmarknadsverket kommer tillsammans med de anställda, företaget och berörda samhällsorgan att upprätta ett program över åtgärder som kan vidtas för att möta de omställningsproblem som uppstår för de anställda.